Fru talman! Thomas Bodström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att polisen ska komma i ekonomisk balans. Jag besvarade en interpellation i juni i år med i princip samma innehåll som den här interpellationen. Det som har hänt efter den debatten är att det har kommit en ny prognos som inte visar på några förändringar jämfört med den tidigare prognosen. För närvarande pågår en budgetberedning inom Regeringskansliet som jag inte vill föregripa. Jag tänker därför inte lämna några besked i dagsläget. Under 2007 och 2008 har polisen tillförts en sammanlagd varaktig anslagsökning om ca 1,3 miljarder kronor. Det är den största enskilda satsningen någonsin på polisen. Denna resursförstärkning möjliggör en kraftig ökning av antalet poliser, med målet att det 2010 ska finnas 20 000 poliser. Bakgrunden till regeringens satsning är det uppenbara behovet av att öka den polisiära närvaron. När det gäller fördelningen av såväl personella som ekonomiska resurstillskott har regeringen delegerat det ansvaret till Rikspolisstyrelsen och ytterst till polismyndigheterna. Polismyndigheterna beslutar i frågor rörande den lokala verksamheten. Det är den ordning vi har i Sverige, med myndigheter som agerar självständigt inom de ramar som regering och riksdag satt upp.

Fru talman! Tack för svaret! Det är roligt att se dig igen. Hoppas att du har haft en bra sommar, för nu är det en het politisk höst som väntar. Polisfrågor kommer att vara en av de frågor som säkert kommer att dominera, som alltid. Jag ska börja med att säga att jag inte är nöjd med svaret på det sättet att det inte stämmer med vad polisen själv säger. Vid den här tiden förra året sade jag att polisorganisationen är i kris. Vi måste göra någonting, Beatrice Ask, annars kommer det att gå åt skogen. Vi måste agera för att minska den konflikt som finns inom polisen med bland annat rikspolischefen Stefan Strömberg. Du viftade bort det och sade under hela hösten att det inte var någon fara. In i det sista, ett par dagar före Stefan Strömbergs avgång, sade du samma sak i riksdagen. Det visade sig att polisen hade rätt, och de som hade kontaktat mig sade: Nu måste någonting göras. Vi fick alltså en situation som förlamade polisväsendet under väldigt lång tid. Det dröjde många månader innan en ny polischef tillsattes. Nu säger jag samma sak. Det kommer att visa sig att du har fel när du säger att det inte är någon kris inom polisen. Det är också polisen själv som säger det. Jag har varit i kontakt med flera olika myndigheter om bland annat antalet civilanställda. Nu säger du här att den polisiära närvaron ska öka. Men så är det inte. När det kommer vanliga poliser men antalet civilanställda samtidigt minskar säger polismyndigheterna själva att de vanliga poliserna får göra civilanställdas arbete. Det säger också sig självt. Det vet vi. Det är precis det vi hör nu på område efter område. När vi hade debatten här strax före sommaren sade du: Jaja, det är Stockholm och kanske Värmland, men det är inget problem. Men så ser inte verkligheten ut. Efter den debatten tog vi kontakt med de olika myndigheterna. Då visade det sig att när det gäller minskning av antalet civilanställda - vilket kommer att göra att den polisiära närvaron också kommer att minska - är det inte alls fråga om bara Stockholm, Värmland och kanske något län till. Det är Blekinge som minskar. Det är Dalarna som minskar. Det är Jämtland som minskar. Det är Jönköping som minskar. Det är Kalmar som minskar. Det är Skåne som minskar. Det är Södermanland som minskar. Det är Värmland som minskar. Det är Västernorrland som minskar. Det är Örebro som minskar. Det är Östergötland som minskar. Vilka är det som svarar på det här? Är det vi socialdemokrater? Nej, det är en enkät till landets polismyndigheter i juni 2008. Det är alltså polisens egna uppgifter som visar att det minskar. Det sker en ökning i tre av landets län. Vi ska komma ihåg att detta är när man ännu inte har fått besked om hur det blir. Detta prat, Beatrice Ask, om att allt är i sin ordning får nästan ett löjets skimmer över sig när man är ute och träffar poliserna och får svart på vitt att verkligheten ser helt annorlunda ut än det du försöker beskriva. Jag tror att du skulle tjäna på, inte minst hos poliserna, att berätta: Ja, vi har problem, men vi kan göra någonting bättre. Det är aldrig bra att förneka problemen. Då tappar man trovärdighet. Alla regeringar får problem. Alla ministrar får problem. Men att förneka dem skapar problem i sig.
Fru talman! Jag hoppas också att Thomas Bodström har haft en härlig sommar. Jag har haft det. Det är bra så, även om det har varit mycket arbete under sommaren också. Det är som jag sade tidigare: Regeringen arbetar med en budgetproposition där vi bland annat tittar på polisens ekonomi. Det är också så att det i mitt uppdrag, precis som i det uppdrag som Thomas Bodström har i dag, ingår att ta kontakt med myndigheter och se hur verkligheten ser ut. Min senaste redovisning vad gäller civilanställda är inte exakt densamma som Thomas Bodströms, men det är riktigt att det sker förändringar upp och ned i många myndigheter när det gäller civilanställd personal. Dock ska man ha klart för sig att sådana förändringar, oavsett om det är plus eller minus, inte alltid beror på budgeten eller på att man har fler poliser. Ibland handlar det också om att man har förändrat i verksamheten. Bland annat kan det vara så att man anställer fler civilanställda utredare för att få ut fler poliser på gatorna. Ibland handlar det om att man har förändrat verksamheten och effektiviserat. Men det är också så, och det känner Thomas Bodström till, att när ekonomin är snäv får man inom polisen stora bekymmer därför att personalkostnaden är den stora kostnaden. Det är svårt att förändra andra kostnader tillräckligt mycket. Men det här är rätt ointressant. Det är mer en allmän diskussion. Det intressanta är naturligtvis om regeringen anslår tillräckliga resurser för polisverksamheten. Det är ingen tvekan om att den här regeringen, med tanke på de två år som har varit och de ambitioner vi har, kommer att ha anslagit ökade resurser jämfört med vad Socialdemokraterna åstadkom under sin senaste mandatperiod. Det kommer alltid att finnas önskemål om vad vi ska göra. Men jag kan försäkra Thomas Bodström om att vår ambition är att vi ska fullfölja löftet om 20 000 poliser och ha en bra polisverksamhet. Det ligger också i polisverksamhetens utveckling att vi arbetar med olika personalkategorier och ser vilken betydelse civilanställd personal har för en bra verksamhet. Jag ser inte det här som ett stort problem, men det är alltid så när man arbetar med ekonomi och har en budget att det finns anledning att fundera över hur de olika balanserna ser ut. Det är också så att variationen är stor ute bland våra myndigheter när det gäller hur mycket civilanställd personal man har i förhållande till antalet poliser. Det kan bero på strukturen, inriktningen av verksamheten och olika prioriteringar, men också på vilken typ av personal man har. En liten myndighet kan vara oerhört beroende av erfaren civilanställd personal, inte minst på landsbygden, där vi ibland inte har någonting annat än civilanställd personal som är fast förankrad på en ort eller på ett kontor, medan den polisiära resursen är rörlig. Här finns det en variation, och så ska det vara. Det är därför vi har ett delegerat budgetansvar. Men det är inte så som Thomas Bodström försöker antyda, att det på grund av regeringens agerande eller snäv budget nu är kris och elände. Det är inte heller så att vi inte har en väldigt klar bild av hur polisverksamheten ser ut i myndigheterna och av de ekonomiska diskussioner som pågår i varje polismyndighet och när det gäller polisen totalt.

Fru talman! Jag är i beråd, Beatrice Ask. Jag tycker att du ska sluta med att säga att det är den största satsningen, när det inte är det. Det är fel! Det är 3 miljarder. Det är väl gott så, om det skulle vara lite mer, men det var 5 miljarder i den socialdemokratiska. Om du fortsätter att upprepa den här lögnen gör du precis samma misstag som din kollega Jan Björklund gjorde, nämligen att försöka upprepa en lögn gång på gång. Men rätt vad det är granskar någon saken ordentligt, och då kommer man att se svart på vitt att det är fel. Det är inte en större satsning. Att det kommer mer pengar på grund av högre löner och lokalkostnader är självklart. Men att det skulle vara en större satsning? Det har bland annat riksdagens utredningstjänst kommit fram till att det inte är. Det är ett tips. Vi har mycket annat att diskutera än att behöva korrigera varandra när det gäller vad som är riktigt och inte riktigt. Men jag måste ändå reagera på detta. Det är inte en kris, säger Beatrice Ask. Det är naturligtvis en definitionsfråga. Vi har varit i kontakt med olika myndigheter. Jag ska bara nämna några få, vilket kommer att bli verklighet på grund av att du inte har sett till att det finns tillräckligt mycket pengar. Vi kan ta Jönköping. Du säger att det här inte drabbar dem. Jo, det är precis vad Jönköpings län säger. Restriktivitet när det gäller att anställa och ersätta i första hand civil personal är ett planerat besparingsförslag till hösten. Det kommer att omfatta såväl personal som övriga omkostnader. Kalmar: Till de åtgärder som är aktuella hör restriktivitet när det gäller att ersätta både poliser och civilanställda och begränsning av möjligheterna att vikarietillsätta tjänstledigheter vid exempelvis barnledigheter. Uppsägning av civilanställda anges också som en möjlig åtgärd. Skåne: Myndigheten har 2006/07 genomfört omfattande översyn och besparingsarbete, bland annat uppsägning samt omplacering av civil personal till enheter med vakanser att tillsätta. Stockholm: Till de åtgärder som tillämpas för närvarande hör restriktivitet, minskning av övertidsuttag samt begränsning av återbesättning av civila tjänster. Man ersätter inte, och då kommer poliserna in. Förutom att den senare åtgärden kan få konsekvenser för den polisiära verksamheten, då arbetsuppgifterna fortfarande måste utföras, menar myndigheten att civila inte i dag på samma sätt som tidigare kan ersättas av poliser, eftersom flera besitter kompetens som polisen normalt inte har. Här är det ännu värre. Det handlar om just specialkompetensen. Detta anser jag är just en kris, och jag skulle kunna fortsätta med Västra Götaland. Så här ser det ut. Du övertog alltså en ekonomi i balans. Det här har du lyckats åstadkomma på mindre än två år. Jag vet att många poliser blir rasande när du står och säger att det är en stor satsning och att det inte finns några problem hos polisen. Det är inte fråga om att gå upp och ned. Det går ned, det är vad det gör. Det är bara på väg ned. Jag vet också att det kan gå upp och ned, och jag vet att det fördelas från Rikspolisstyrelsen. Ibland kan det vara så att någon får lite mindre eller mer. Men det är inte så det ser ut, utan det går åt ett enda håll. Det är på väg nedåt. Som jag sade är det tre län som än så länge kan säga att det blir en ökning av antalet civilanställda. Men vi vet inte hur det kommer att gå. Jag tycker att du, inte minst för att lugna de olika polislänen, inte bara ska hänvisa till att det är budgetsamtal och diskussioner, utan säga som det är. Det vet du vid det här laget, eftersom ni har kommit så långt i budgetdiskussionerna. Är det så att den negativa trenden ska fortsätta, eller finns det någon ljusning för poliser ute i landet? Kan du lugna dem på det sätt som de önskar?
Fru talman! Jag välkomnar varje granskning av den satsning som regeringen har gjort på polis och rättsväsende. Jag är helt övertygad om att de underlag jag har är korrekta och att vi också kan visa att vi gör en satsning som är större än vad Socialdemokraterna presterade. Det är väldigt bra att få tips från Thomas Bodström, och i synnerhet om de är användbara. Men sanningen är den att Socialdemokraterna inte har någon lösning på vare sig hur vi ska få fler poliser eller hur vi ska finansiera dem. Ni har inte presterat något budgetförslag under den här mandatperioden som har varit bättre än vad vi har presterat. Det är väl bra om vi så småningom får se en väldigt bra budget från oppositionen. Jag tycker inte om när man beskyller mig för lögner. Jag ljuger faktiskt inte och definitivt inte i riksdagen. Däremot verkar det som att Thomas Bodström ibland har svårt att tolka olika rapporter och utredningsresultat. Jag har väldigt stort förtroende för riksdagens utredningstjänst, och jag har också dessa rapporter. Ibland är det som när en stor potentat läser Bibeln när man lyssnar på Thomas Bodström. Det är kanske inte särskilt bra. I går var jag i Örnsköldsvik uppe i Västernorrland och träffade all personal i det närpolisområdet. Den bild som Thomas Bodström målar upp om kris och katastrof, svårigheter och annat stämmer över huvud taget inte. Man tycker att det är jättekul med nya poliser som kommer ut i verksamheter, och man tar sig an utmaningen att ha fler poliser i yttre tjänst. Man diskuterar sin ekonomi på ett konstruktivt och bra sätt, och man gör en del nysatsningar. Det är en helt annan bild än den krishistoria som Thomas Bodström tyvärr försöker pådyvla polisen. Den bilden stämmer inte. Vi återkommer till den kommande budgeten när regeringen presenterar sitt förslag. Det är vår ambition, som också har stått i regeringsförklaringen, att vi ska ha 20 000 poliser år 2010, och en verksamhet som fungerar. Det kräver naturligtvis resurser, eftersom kostnaderna ökar. Vi har också angelägna förändringar och reformer inom polisen som måste klaras av. Det handlar om datorisering och mycket annat som har varit eftersatt under den förra socialdemokratiska regeringen och där vi nu ser att vi måste göra insatser. Sammantaget är den ekonomi som vi levererar stabilare och bättre än den som Socialdemokraterna presterat. Det är ingen kris inom polisväsendet. Men med en omfattande verksamhet i kraftig tillväxt som är så personaltung får varje prognos och varje liten förändring ganska stora saker att hända i rena siffror. Det gäller framför allt de större myndigheterna. Jag har själv varit lokalt förtroendevald i Stockholms polismyndighet, så jag vet precis vad jag pratar om. Det är på det viset. Det är därför man får de här rapporterna om vad man har som besparingsalternativ om man inte får mer pengar. Då kommer diskussioner om personal, lokaler och mycket annat. Det finns faktiskt inget annat som man kan spara på. Men man måste veta vad man har för budget innan man utgår från att det är vad som kommer att bli verkligheten.

Fru talman! Det är fel, Beatrice Ask. Du borde i varje fall lära dig de här siffrorna. För att göra det väldigt enkelt handlar det om att 3 miljarder aldrig kan bli mera än 5 miljarder. Även vid tragiska händelser kan man ibland få nästan ett komiskt infall. Jag minns när man såg Irakkriget och personen som kallades Bagdad-Bob stod och sade: "Det är ingen fara, det är ingen fara. Det här kommer att gå jättebra. Det är ingen fara." Jag vill inte påstå att du på något vis har någon likhet med den personen. Det vill jag verkligen understryka. Däremot är det samma kontrast med att allting ska vara så bra när du besöker polisdistrikt. Jag jobbar i rättsväsendet och träffar dessa människor. Polisens eget budgetutfall för år 2008 visar ett underskott hos polisdistrikten i Dalarna, på Gotland, i Halland, i Jämtland, i Kalmar, i Kronoberg, i Norrbotten, i Skåne, i Stockholm, i Sörmland, i Uppsala, i Värmland, i Västerbotten, i Västernorrland, i Västmanland, i Västra Götaland och i Östergötland. Jag kan ta Stockholm som ett exempel. Det polisdistriktet kommer att ha 94 miljoner i underskott när det här året når sitt slut. Nästa år 2009 kommer det att ha 217 miljoner, enligt egen uppgift, och året därpå 245. Om du säger att det inte är ett stort problem, när det är polisens egna uppgifter som vi har fått från polismyndigheterna, tror jag att krisen kommer att växa i förtroendefrågan. Det kommer att bli inte bara en ekonomisk kris utan också en politisk kris. Man kan tycka att det är destruktivt att vara i opposition. Men jag har en stark oro för vad som händer i rättsväsendet. Det skulle kunna hända att vi får överta makten år 2010. Det vet vi ingenting om. Då har vi nått den situationen att du har övertagit en budget i balans men lämnar ett fullständigt ekonomiskt förfall, närmast konkurs. Det vill vi till varje pris undvika.

Fru talman! Thomas Bodström måste lära sig att skilja på budgetutfall och prognos. Det är olika begrepp när man arbetar med ekonomi. Det finns inget budgetutfall för år 2008 eftersom vi ännu inte har varit med om hela året. Vi har däremot prognoser. Innan man ser var man når på helår har man inget utfall, utan vi har prognoser. Prognoser är ett försök att beskriva vad som händer om ingenting förändras eller om parametrarna fortsätter i exakt samma riktning som de har just för tillfället. Vi får sådana återkommande inom polisverksamhet och inom annan verksamhet just för att för att man ska kunna hantera sin budget. Det är väldigt viktigt att skilja på de sakerna. Det är helt riktigt att vi hittills har haft ett överskott i polisens prognoser när man drar ut det över flera år. Vi lade oerhört mycket pengar i början av mandatperioden. Däremot har man inte utlovat pengar under den senare delen. När man drar ut parametrarna blir det självklart ett minus, eftersom vi ökar antalet poliser och utvidgar verksamheten. Men innan man får ett besked om hur verkligheten ska bli kan man inte säga något om prognoserna kommer att bli utfallet. I verkligheten är antalet civilanställda år 2008 fortfarande fler än år 2007. Det har skett förändringar i flera myndigheter. Det finns säkert myndigheter som aviserar att om pengarna inte skulle räcka till måste vi vidta åtgärder. Men det är fortfarande fler civilanställda. Under de senaste åren har antalet civilanställda ökat. Vi lägger väldigt mycket kraft på att också öka antalet poliser för att få mer polisverksamhet ute bland människor för att öka tryggheten.